Herr talman! Detta är ytterligare en positiv signal, och den har jag noterat. Vi kommer att följa denna utveckling.

Herr talman! John Andersson har frågat statsrådet Thurdin om frågorna om ersättningsanspråken m.m. för Blaikfjällets naturreservat föranleder regeringen att vidta några åtgärder. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. Genom beslut den 25 februari 1991 beslutade länsstyrelsen att utvidga Blaikfjällets naturreservat så att även enskild mark på Blaikfjället ingår i naturreservatet. Beslutet har överklagats till regeringen av ett 50-tal markägare. Detta ärende bereds för närvarande i regeringskansliet. Innan frågan om inrättandet av Blaikfjällets naturreservat avgjorts blir ersättningsfrågan inte aktuell. Om beslut fattas att inrätta Blaikfjällets naturreservat åligger det därefter, enligt 29 § naturvårdsförordningen, länsstyrelsen att på statens vägnar söka träffa uppgörelse med markägare och andra sakägare som gör anspråk på ersättning. Om överenskommelse inte kan träffas är sakägare hänvisade till att inom ett år från det beslutet vinner laga kraft enligt 33 § naturvårdslagen väcka talan mot staten. Hur stora ersättningar som kan komma att utbetalas blir sålunda föremål för förhandlingar hos länsstyrelsen i Västerbottens län när väl frågan om inrättandet av reservatet har avgjorts. Varken jag eller regeringen har, som John Andersson säkert förstår, någon möjlighet att ingripa i länsstyrelsens handläggning av frågor om ersättning enligt naturvårdslagen för Blaikfjällets naturreservat. Mitt svar på John Anderssons fråga blir därför att situationen inte föranleder några åtgärder från regeringens sida, förutom att bereda det till regeringen överklagade ärendet.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att miljöministern har ärvt den här frågan från den förra regeringen. Jag vill erinra om vad som sades i regeringsförklaringen, nämligen att hela Sverige skall leva. Jag vill också påpeka att det nyligen har tillsatts en utredning med syfte att förstärka äganderätten. Dessa två saker är ganska intressanta i det här sammanhanget. Det handlar här om 120 enskilda skogsägare och 3 700 hektar produktiv skogsmark. Några av dessa människor har flyttat åter till dessa trakter och köpt en skogsfastighet med avsikten att bl.a. skogsbruket skall bidra till att de skall kunna bo där. Nu finns ett interimistiskt beslut om ett reservat. Som framgår av min fråga och som även framgår av svaret blir det inte aktuellt med någon ersättning förrän överklagandet har avgjorts, och det kan ta många år. Man förhalar frågan, och ingen ersättning utgår. Det är rimligt utifrån alla utgångspunkter att kräva att man endera snabbt avgör frågan och betalar ut ersättning för intrånget eller löser in fastigheterna, eller också upphäver beslutet. Det sistnämnda är fullt möjligt när Olof Johansson skall bereda ärendet.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om hela regeringen står bakom det som sägs i proposition 1991/92:38 om avveckling av statens engagemang i prospekteringsverksamheten eller om denna fråga fortfarande är föremål för överläggningar i regeringen. Georg Andersson hänvisar i sin fråga till vad arbetsmarknadsministern i riksdagens frågestund den 14 november i år har sagt om beredningsläget. Som svar på Georg Anderssons fråga vill jag erinra om att regeringen, beträffande den statliga prospekteringsverksamheten, i den ekonomiskpolitiska propositionen redovisar att verksamheten skall avvecklas, liksom nämnden för statens gruvegendom . Av redovisningen framgår även, att regeringen i budgetpropositionen 1992 avser att ta upp frågorna om formerna för denna avveckling. Budgetpropositionen är för närvarande under beredning i regeringskansliet. Förslagen i budgetpropositionen avses omfatta bl.a. När det gäller Sveriges Geologiska AB -- SGAB -- avser jag att ta upp en diskussion med bolagsledningen om möjligheterna att, som en framtida inriktning, bedriva bl.a.

Herr talman! Jag har själv fört diskussioner med berörda företag. Det kommer även i framtiden att bedrivas privat prospektering. Regeringen har även för avsikt att kommande år i budgetpropositionen ta upp frågan om hur verksamheten på kommersiell grund skall kunna drivas vidare.

Herr talman! Svaret är ja. Vi kommer inte att ha något statligt engagemang i prospekteringsverksamheten. Den kommer att bedrivas på kommersiell och privat grund.
Herr talman! Det är inte ett svar på frågan i vilken utsträckning denna prospektering kommer att bedrivas. Vad man från olika intressenter säger -- fackliga organisationer som är involverade i denna verksamhet, kommuner och länsstyrelser -- är, att regeringens förslag kommer att innebära att nära nog all fältprospektering upphör, eftersom gruvföretagens verksamhet är koncentrerad till när och djupprospektering i anslutning till befintliga gruvor. Därmed avhänder vi oss möjligheten att utveckla verksamheten utöver den nu bedrivna gruvdriften.

Herr talman! Bo Finnkvist har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att få stålföretaget Böhler att leva upp till avsiktsförklaringen om affärsmässighet och ersättningsjobb. Bakgrunden till frågan är fattade beslut om planerade produktionsinskränkningar vid Avsikterna angavs i tillståndsansökningen, och den dåvarande regeringen fäste vikt vid dessa i sitt beslut. Enligt vad jag erfarit pågår MBL-förhandlingar, och de fackliga organisationerna avser att tillsätta en löntagarkonsult. Utan att föregripa resultatet av dessa förhandlingar utgår jag från att den nya ägaren står fast vid vad som redovisats i förvärvsärendet. Vad gäller affärsmässigheten är det regeringens politik att de enskilda företagen skall ta ansvar för och besluta om företagens utveckling. Det ankommer också på ägarna att fatta beslut som enligt normala företagsekonomiska principer tryggar denna. Staten skall inte styra utvecklingen i enskilda företag eller branscher. Uppgiften för staten är att ange de ramar och regler som behövs för att få till stånd en effektiv marknadsekonomi. Givetvis utgår jag i detta sammanhang ifrån att utlandsägda företag tar ansvar för utvecklingen och sysselsättningen i samma utsträckning som andra företag vid genomförande av såväl nyinvesteringar som struktureringar och neddragningar.

Herr talman! Jag kan bara notera att vi avvaktar resultatet av förhandlingarna. Vi förutsätter självfallet att ingångna avtal skall hållas.

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om jag påverkat beslutet om att avveckla en pappersmaskin vid ASSIs pappersbruk i Karlsborg genom att skapa en osäkerhet i ägarfrågan. Jag har vid olika tillfällen och senast på fråga i riksdagen den 3 december i år sagt att jag anser att det ankommer på ledningen och styrelsen för AB Statens Skogsindustrier att besluta om den framtida utvecklingen av pappersbruket i En avveckling av Förvaltningsaktiebolaget Fortia är däremot en ägarfråga. Regeringen har i proposition om privatisering av statligt ägda företag, m.m. som förelades riksdagen den 11 november i år föreslagit att Fortia skall avvecklas. Skälet till detta förslag är att regeringen anser att Fortia inte har någon uppgift att fylla i samband med den föreslagna ägarspridningen. Fortia kvarstår givetvis som ägare av ASSI till dess riksdagen tagit ställning till förslaget. Jag har också i propositionen understrukit vikten av att staten agerat som aktiv ägare i företagen. Till dess staten har avvecklat sitt ägande bör ägandet vara professionellt. Jag anser mot bakgrund av vad jag nu har sagt att det inte finns något samband mellan ASSIs styrelsebeslut om att avveckla en pappersmaskin vid pappersbruket i Karlsborg och regeringens förslag att avveckla Fortia. Någon osäkerhet i ägarfrågan rörande Fortia kan inte anses ha förekommit som påverkat styrelsebeslutet i ASSI.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag noterar att statsrådet inte dementerar att frågan om avveckling av Fortia var känd vid det tillfälle då styrelsen hade att fatta beslut. Jag kan också notera att statsrådet understryker att det med ett statligt ägande föreligger ett statligt ansvar i frågan. Jag kan definitivt inte få de här svaren att gå ihop. Det som har föranlett frågan är att det måste föreligga en ganska stor osäkerhet om vem som egentligen bär ansvaret för ASSIs framtid. Vad som för närvarande händer i Karlsborg är att man är på väg att ställa ut 315 människor i kylan, samtidigt som AMS kräver 300 milj.kr. En investering om 420 milj.kr. skulle enligt fackföreningens beräkningar kunna sätta ASSI i rörelse. Jag måste påpeka att det inte kan vara i linje med regeringens fulla ansvar att låta denna avveckling ske.

Herr talman! Då kvarstår en mycket viktig fråga. Pappers avdelning i Kalix har gått ut tillsammans med Pappersindustriarbetareförbundet och krävt att få göra en oberoende utredning om ASSIs framtid, något som näringsministern har vägrat tillåta. Det måste vara något sjukligt i bakgrunden när man inte tillåter en utredning. Den ansvarige för ett industridepartement i ett land som Sverige borde rent anständighetsmässigt tillåta en sådan utredning.
Herr talman! Jag tror inte att det råder brist på utredningsmaterial i frågan om ASSI skall göra nya investeringar i pappersbruket i Karlsborg eller ej. Det har funnits rikliga möjligheter att göra det, och det har tagits fram omfattande beslutsmaterial. Det har även funnits möjligheter, inte minst för Leif Marklunds egna partikamrater i Fortias styrelse och ledning, att ta fram eventuella kompletteringar, om de så hade önskat. Man har haft full beslutsfrihet i både styrelse och ledning för Fortia, enligt gällande lag och gällande riksdagsbeslut. Något annat gäller inte och kommer inte heller att gälla.
Herr talman! Jag skulle bara vilja rekommendera att statsrådet far till Kalix. Jag har faktiskt också erfarit att det är ett brev på väg med en inbjudan dit. Jag rekommenderar att han tar den inbjudan på allvar. En oansvarighet som inte liknar något annat är på väg mot sin fullbordan. LO-ekonomerna har räknat på detta, och jag har från dem fått uppgiften att med den investering på 420 milj.kr. som facket har aktualiserat skulle man redan 1992 kunna få en vinst på 16 milj.kr. Enligt ASSIs beräkning skulle ett visst underskott kunna täckas år 1992, men sedan skulle verksamheten kanske gå bra. Här föreligger ett alltför dåligt utredningsmaterial. Det utredningsmaterial som statsrådet nämner har vi hört talas om tidigare i frågesvar i denna kammare, men jag är inte till freds med det. Denna fråga måste få en närmare belysning.

Herr talman! Jag är mycket rädd för att näringsministern med sin negativa inställning till statligt ägande och över huvud taget sin oerhörda avsky mot statliga företag kommer att förhindra den lösning som borde gå att genomföra och som vi socialdemokrater pekat på, nämligen att bilda ett nytt skogsblock. Men den lösningen får tydligen absolut inte nämnas i den sittande regeringen.

Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera statsrådet att tillåta den aktuella prövningen i stället för att låta ett egoistiskt eget tänkande, grundat på hat mot statliga företag, vara styrande. Låt frågan prövas -- det är faktiskt ganska viktigt för Norrlands inland. Hela skogssektorn är avhängig av ASSIs pappersbruk i Kalixtrakten.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att förutom att statsrådet icke har något som helst förslag till lösning för ASSI Karlsborg inte heller tillåter förslag till lösning. Man har inte heller någon som helst känsla för regionalpolitik i den sittande regeringen. Detta skrämmer mig.

Den 10 december 1948 antog FNs dåvarande medlemsstater den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Nära 20 år senare bekräftades deklarationens ställningstaganden i två konventioner om dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Tillsammans utgör dessa dokument grunden för det internationella arbetet på att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. För Sveriges del är skyddet av de mänskliga rättigheterna en viktig del av utrikespolitiken. Sverige har en markerad profil när det gäller att påtala brott mot FN-konventionerna och en aktiv roll när det gäller tillkomsten av nya deklarationer, exempelvis inom Europarådet. Allt detta är gott och väl. Men vi vet också att det inte räcker att stifta lagar och skriva under högtidliga konventioner. Dessa dokument får bara en verklig betydelse om det skrivna ordet får ett utrymme och uppmuntras att växa i människors hjärtan. Här har vi i Sveriges riksdag ett stort ansvar. Men ansvar måste också tas av varje enskild medmänniska. Vi måste alla, var och en på sitt sätt, försvara alla människors lika värde oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion eller politisk uppfattning. Detta är inte minst viktigt då tendenser till främlingsfientlighet och rasism visar sig, också i vårt land. Genom att ta aktiv ställning och genom att inte för ett ögonblick låta dessa ytterlighetsuppfattningar stå oemotsagda kan vi medverka till att respekten för människors lika värde bibehålls. Det handlar om att uppfostra den uppväxande generationen så att de grundläggande fri och rättigheterna blir en självklar del av deras människosyn. Det handlar om att visa att våld, oförsonlig konfrontation och odemokratiska metoder inte har någon plats i vårt samhälle. När det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna skall inga gränser finnas mellan människor och partier i Sveriges riksdag. Tillsammans skall vi slå vakt om demokratiska värden och alla människors lika rättigheter och agera -- med FN-deklarationens ord -- ''i en anda av broderskap''. Jag överlämnar nu ordet till statsminister Carl Bildt och därefter till socialdemokratiska partiets ordförande Ingvar Carlsson. Därefter avslutas ceremonin med ytterligare några sånger av kören från Rinkebyskolan.

Herr talman! Överallt i världen kränks och förnekas i dag människors grundläggande rättigheter. Detta gäller framför allt de medborgerliga och politiska rättigheterna men även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Amnesty Internationals rapporter redovisar att allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen i form av åsiktsförtryck, tortyr, försvinnanden, fängslanden utan rättegång och mord utförda av regeringsanknutna dödspatruller. Vi har nu belägg för att massmord har utförts av regeringsstyrkor och för att enskilda personer, både män, kvinnor och barn, med berått mod har dödats av sina regeringar. Motiven för dessa mord har i de flesta fallen varit att offren misstänkts för opposition mot den härskande regimen. Men människor har också dödats för sin religion, sin etniska tillhörighet och för kontakter eller släktskap med människor, som ansetts vara fiender till regeringarna. De regeringsstödda morden förövas på de mest skilda platser. Somliga människor dödas på öppen gata, andra i hemliga celler och isolerade läger, i moskéer, i kyrkor och på sjukhus eller i sina hem. Somliga skjuts ner i grupper eller dödas av prickskyttar. Andra torteras ihjäl. Mycket av detta avsiktliga dödande utanför lagens råmärken har skett i länder där det har pågått väpnade konflikter. Under sådana förhållanden kan regeringarna lättare undgå ansvar för morden -- det finns få oberoende iakttagare på plats och myndigheterna kan hävda att mordoffren är krigsoffer. Men många regeringsstödda mord förövas också av trupper under eller efter regeringsfientliga demonstrationer. Massakern på civila på Himmelska fridens torg i Kina i juni 1989 är ett exempel på detta. De indonesiska säkerhetsstyrkornas dödsskjutningar av ett stort antal demonstranter i östra Timors huvudstad Dili den 12 november i år är ett annat exempel. Dessa övergrepp och detta förtryck förekommer framför allt i odemokratiska samhällen, där regimerna inte tål opposition och där förtrycket är en förutsättning för att regimen skall kunna sitta kvar. Det är därför viktigt att slå fast -- många talare har gjort det före mig, men det tål att upprepas -- att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras och etnisk och religiös tillhörighet har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället. Att hävda och att kunna utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt hävdas och försvaras. När detta sker får det ofta karaktär av kritik mot sittande regimer som inte tål opposition. Men det är viktigt att vi genom vår utrikespolitik stärker och utvecklar respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta bör ske både bilateralt och inom FN-systemets ram. I regeringsförklaringen slås också fast att ''den svenska utrikespolitiken skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i världens alla delar''. Vi moderater har länge hävdat att stödet för mänskliga rättigheter skall vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. Att främja en demokratisk utveckling är ju ett av de fem målen för svenskt biståndsarbete. Och i regeringsförklaringen betonas också att biståndspolitiken skall läggas om i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati. Internationella konventioner och internationell opinionsbildning för arbetet med de mänskliga frioch rättigheterna framåt. Ingen regering kan i dag säga, att mänskliga rättigheter är en nationell fråga. I enlighet med FN-stadgan har världens länder förpliktigat sig att samarbeta när det gäller övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Det är mycket positivt att Sverige under den nu pågående generalförsamlingen i FN har lagt fram en resolution om situationen i Myanmar -- tidigare Burma. I resolutionen uttrycks den oro som man i många länder känner över den svåra situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i landet, och kräver att alla medborgare i landet fritt skall få delta i det politiska livet. I resolutionen välkomnas också generalsekreterarens uttalande i samband med att oppositionsledaren Aung San Suu Kyi tilldelats årets fredspris och hans upprepade vädjanden om att hon skall släppas fri. Det är också positivt att situationen i Myanmar kommer att behandlas av FNs kommission för de mänskliga rättigheterna vid kommisionens möte under våren 1992 och att generalförsamlingen nästa år tar upp situationen i Myanmar till förnyad granskning. Det kurdiska folkets kamp för sin överlevnad och för sina politiska och medborgerliga rättigheter har pågått i många hundra år. Kurderna har utsatts för tvångsförflyttningar från sina hem, folkmord och massakrer, och detta sker fortfarande. I samband med kriget i Irak i våras utsattes den kurdiska befolkningen återigen för grova övergrepp, och stora delar av befolkningen i norra Irak flydde än en gång över gränsen till Turkiet och till Iran. För två veckor sedan kunde vi på nytt läsa att tiotusentals kurdiska medborgare flytt från sina hem i norra Irak efter hot och beskjutning från irakiska regeringstrupper. Hans Göran Franck påpekade nyss att det inte bara är i Irak som den kurdiska befolkningens mänskliga rättigheter kränks. Även i Turkiet lever kurderna under svåra förhållanden. Utskottet betonar också i betänkandet vikten av att regeringen fortsätter sina ansträngningar att ta upp kurdernas mänskliga rättigheter till behandling i FN i syfte att förmå de länder där kurderna bor att respektera deras rättigheter, tillmötesgå deras strävanden efter autonomi och att låta dem utöva sina rättigheter att fritt få utveckla sin egen kultur, sin identitet och använda sitt eget språk. Herr talman! De grova kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Iran kan inte heller accepteras. Förekomsten av godtyckliga avrättningar, försvinnanden, bristande rättssäkerhet och frihetsberövanden har också vid flera tillfällen behandlats i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna. Den senaste rapporten från den utsedde rapportören innehöll på flera punkter kritik mot förhållandena i Iran, och den resolution som antogs i år förlänger rapportörens mandat. Utskottet betonar vikten av att regeringen fortsätter att arbeta för att brotten mot de mänskliga rättigheterna uppmärksammas och fördöms. Herr talman! Vi har under de senaste åren upplevt en glädjande utveckling i riktning mot demokrati och ökad respekt för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna i Central och Östeuropa, men även i Latinamerika, Afrika och Asien. Allt fler länder styrs nu av parlament som utsetts av folket i fria val. Tyvärr måste vi konstatera att de nu pågående striderna i Jugoslavien också har lett till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi får hoppas att Sovjetunionens sönderfall och bildandet av ett nytt statsförbund mellan Ryssland, Ukraina och Vitryssland inte medför att grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts. Det finns i dag ca 4 000 etniska samhällen spridda i länder över hela världen. Avgörande för en framtida fredlig utveckling är hur dessa minoriteter erkänns och skyddas i de olika ländernas konstitutioner. Det är därför viktigt att Sverige och övriga demokratiska länder i olika internationella fora och bilateralt är beredda att hjälpa de nya framväxande demokratierna i deras arbete med att utarbeta nya konstitutioner, där även minoriteternas rättigheter beaktas och skrivs in. Ett aktuellt exempel på ett sådant agerande från Sveriges sida är att regeringen nyligen beslutat att anslå medel för en insats för mänskliga rättigheter och rättsskydd i Albanien. Svenska experter skall studera rättssystemet i Albanien, informera om det rättsliga systemet i Sverige och undersöka hur Sverige kan främja utvecklingen mot en rättsstat. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag ansluter mig till det som Margareta Viklund avslutningsvis sade. Det som var och en säger och gör har alltså betydelse när det gäller mänskliga rättigheter. Dessutom har en markering från den svenska riksdagen stor betydelse när det gäller mänskliga rättigheter och, något som vi ofta tvingas konstatera är ett faktum, brott mot dessa. Jag för min del skall bara göra några få kommentarer. Jag tycker att debatten här klart har visat att vi alla måste vara med beträffande skyddet av de mänskliga rättigheterna. Jag tycker också att den manifestationen tidigare i dag då detta arbetsplenum inleddes klargjorde för oss att vi måste börja här hemma när det gäller detta arbete. Som flera talare här framhållit har FN i stort sett det regelsystem som erfordras för skyddet av mänskliga rättigheter. Det är 43 år sedan vi fick den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Och det är 25 år, alltså ett kvarts sekel, sedan de stora konventionerna kom till stånd om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt om medborgerliga och politiska rättigheter -- för att nämna några, skulle jag vilja säga, hörnpelare i rättssystemet. Men fortfarande är det alltså bara knappt 100 av FNs medlemsstater som har ratificerat de två stora konventionerna. Det är här vi måste göra ansträngningar. Det gäller således att få världens länder att ratificera konventionerna och, självfallet, att tillämpa dessa -- överallt, och framför allt i det vardagliga politiska arbetet. Egentligen kan FN ställa krav på varje medlemsland när det gäller mänskliga rättigheterna redan med utgångspunkt i FNs stadga i detta sammanhang.

Här har vi den klassiska formulering som återkommer i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt i olika konventionstexter. Där finns alltså utgångspunkten. Det blir allt klarare för allt fler att det finns ett direkt samband mellan skyddet av mänskliga rättigheter och freden och säkerheten i världen. FNs generalsekreterare markerade just det här sambandet i går i ett uttalande som han gjorde med anledning av de mänskliga rättigheternas dag. Generalsekreteraren gjorde ytterligare en markering: Världen kan inte längre tolerera massiva och systematiska brott mot mänskliga rättigheter och inte heller likgiltigheten inför mänskligt lidande. Björn Samuelson var inne just på detta om att det måste finnas en känsla. Vi måste känna -- inte bara med vårt förnuft, vårt intellekt. Också i det vi säger och gör måste det finnas en känsla. Vi får alltså inte tolerera brott av det här slaget. Vi får inte tolerera likgiltigheten -- som egentligen i många sådana här sammanhang är något än allvarligare. Jag hade förmånen att som svensk delegat få vara i FNs generalförsamling då FN i höstas röstade in sju nya medlemmar. Bland dessa finns de tre baltiska staterna. Många vackra tal och högstämda paroller förekom i samband med att representanterna för de sju nya medlemsstaterna tog säte i FNs generalförsamling. Jag vill lyfta fram en formulering som enligt min uppfattning säger mycket i det här sammanhanget. Den lettiske presidenten Gorbunovs sade nämligen -- fritt översatt: Detta med att vi har blivit fria innebär att också Sovjetunionen har blivit friare. Herr talman! Just så är det. Faktum är att en förtryckare aldrig är fri. Förtryckaren måste ju ständigt hålla fast vid sitt tryck och förtryck. Det är först när förtryckaren släpper sitt förtryck som han också blir fri. För att göra en koppling till vad Ingvar Carlsson sade i morse vill jag säga följande. Han talade mycket fint om den mobbade och om mobbaren. Frågan är alltså vem av dessa båda som i det långa loppet kommer att framstå som den store förloraren. Ingvar Carlsson drog slutsatsen att det är mobbaren som är förloraren. Det är just detta som Gorbunovs ville peka på i det något större sammanhanget. Inte heller förtryckaren är alltså fri. Det är, som sagt, först när förtryckaren släpper sitt förtryck som han blir fri. Här har vi en direkt koppling till detta med de mänskliga rättigheterna. Det finnas alltså ett samband mellan skyddet av dessa och det som vi kallar fred och säkerhet.

Herr talman! Det är glädjande att både utrikesförvaltningen och utrikesutskottet nu har en mera positiv inställning när det gäller att uppmärksamma de oerhört stora problem som Tibet och tibetanerna har att kämpa med under den kinesiska ockupationen. Antalet redovisade övergrepp minskar inte. Tvärtom ökar antalet hela tiden. Resultatet av 40 års kinesisk ockupation av Tibet är att 1,2 miljoner tibetaner har dödats. Mer än 6 000 kloster har jämnats med marken. Konstskatter rövas bort och säljs på antikmarknader i Hongkong och Tokyo. En av tio tibetaner sitter i fängelse, och mer än 100 000 människor finns i arbetsläger. De tibetanska barnen nekas undervisning, och det tibetanska språket stiftar de här människorna knappast bekantskap med. Kvinnorna tvångsaborteras och tvångssteriliseras. Självfallet måste vi protestera mot dessa förhållanden. Så sent som i förra veckan hade vi besök av hans helighet Dalai Lama, inbjuden av Nobelkommittén såsom f.d. fredspristagare för att fira Sverige fick han den här gången möta utrikesminister af Ugglas, kungaparet och biståndsministern. Detta var en stor framgång för Dalai Lamas fredliga strävanden. Det var ett definitivt brott med den tidigare hållningen till tibetanska frihetssträvanden. För Kina är det en prestigeförlust att se hur Dalai Lamas respekt i väst ständigt ökar. Det svenska mottagandet orsakade omedelbart diplomatiska protester från den kinesiska ambassaden i Ett sätt för Kina att försöka hindra Dalai Lamas resor och förmå honom att återvända till Tibet har varit att tillåta några undersökningskommissioner från väst att besöka Tibet för att undersöka förhållandena. Möjligen kan de här upprepade kontakterna innebära att man person till person kan försöka tala för respekten för de mänskliga rättigheterna även i Tibet. Jag har föreslagit talmannen att Sveriges riksdag skall skicka en riksdagsdelegation till Kina och Tibet för samtal med de kinesiska ledarna. Förhoppningsvis kommer detta att bli möjligt. Hur länge skall Kina klara av att undertrycka och bortförklara Tibets rätt till självbestämmande, demokrati och mänskliga rättigheter? Det beror bl.a. på oss, på om vi upphör att protestera eller om vi på grund av ekonomiska intressen låter oss pressas eller skrämmas till att falla undan för Kinas förtryckarregim. Under en lång tid har Sveriges Tibetpolitik präglats av undfallenhet och feghet inför de kommunistiska diktatorerna i Peking. Det är utmärkt att den här perioden nu är slut. Vårt stöd till Dalai Lamas fredsplan i fem punkter och Sveriges agerande i internationella sammanhang är oerhört betydelsefulla som hjälp för tibetanerna i deras strävan efter självbestämmande och respekt för de mänskliga rättigheterna i sitt land. Även genom bistånd till de många flyktingar som i dag lever i Indien kan vi bidra till att tibetanernas språk och kultur kan bevaras och till att ge utbildning åt dem som hoppas kunna återvända för att bygga upp sitt förstörda land igen. Herr talman! Utskottets uttalande med anledning av den flerpartimotion som vi väckte i januari tillsammans med utrikesministerns rakryggade uppträdande i den här frågan gör att jag med tillförsikt ser fram emot ett aktivt agerande från svensk sida för tibetanernas rättigheter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I går var det precis 43 år sedan FN antog en generell deklaration om mänskliga rättigheter. Men trots det förekommer, som vi kunnat höra här i debatten, dagligen brott mot mänskliga rättigheter världen över. Jag vill här bara tala om några situationer och några länder som jag motionerat om. Konflikten på Nordirland har pågått under mycket lång tid. Det är nästan så att man kan tro att det har accepterats att denna konflikt skall kunna fortsätta. Jag tycker att det är oacceptabelt att vi mitt i Europa skall kunna ha en sådan här konflikt i ett civiliserat samhälle, och att den kan pågå under så lång tid. Det förekommer brott mot mänskliga rättigheter från båda sidor. Jag anser att det är dags att man internationellt gör en påtryckning för att få till stånd en politisk lösning på konflikten. I min motion har jag speciellt berört användandet av plastkulor, som jag anser vara oacceptabelt. Dessa kulor är betydligt farligare än det kan låta. Inuti kulorna finns en kärna av stål, vilket har bidragit till att många människor, framför allt barn, har dödats av dessa plastkulor. De är ju avsedda att användas i kravallsituationer. Men man använder dem även i andra situationer, och det har hänt att man har skjutit och dödat barn på väg hem från skolan. Den här typen av vapen används både av Israel gentemot palestinier på det ockuperade området, och av England på Nordirland. Jag konstaterar att man i betänkandet utgår från att regeringen i olika internationella sammanhang kommer att ta upp frågan om ett förbud mot plastkulor. Jag hoppas verkligen att regeringen tar den här uppmaningen på allvar. Även om det är svårt att få till stånd ett förbud, så måste det gå om viljan finns. FN har beslutat om en fredsplan för att lösa konflikten mellan Västsahara och Marocko. Det gäller en ockupation som har pågått i 16 år. Enligt fredsplanen skulle västsaharierna själva i en folkomröstning få bestämma om de vill ansluta sig till Marocko eller om de vill ha ett självständigt land. Flyktingarna, som har befunnit sig i södra Algeriet, ute i Saharas öken, skulle enligt planen nu ha varit på väg; under november skulle de ha förflyttats in till Västsahara. Detta har inte kunnat genomföras på grund av att Marocko obstruerar FNs fredsplan. Flyktingarna befinner sig fortfarande ute i öknen. Däremot har stora folkförflyttningar skett från Marocko ner till det västsahariska området i syfte att sabotera själva folkomröstningen och få en ändring på de listor som finns. Det är mycket angeläget att dessa listor, som har upprättats och som man har kommit överens om i fredsplanen, står fast -- att man inte börjar ändra i dem. Tanken var att folkomröstningen skulle ske i januari, men det ser ju knappast ut som om detta skulle bli möjligt, med tanke på den situation som råder. Marocko hindrar också utländska observatörer från att komma till området för att se hur det går till. Det viktiga är att en schyst och korrekt folkomröstning kommer till stånd, så att det västsahariska folket äntligen kan få bestämma om sin egen framtid. Här måste det till internationella påtryckningar. Jag vet att det i många olika länder finns parlamentariker som har reagerat på dessa förhållanden och vädjat till generalsekreteraren i FN om att man skall se till att fredsplanen uppfylls på ett korrekt sätt. Vi avser också att här från riksdagen sända en sådan vädjan, och jag vet att många kommer att skriva på det upprop som vi förbereder. Indonesien har trappat upp våldet mot befolkningen på Östtimor. Nyligen genomförde indonesisk militär en massaker på civila som deltog i ett fredligt sorgetåg i Östtimors huvudstad Dili. Vittnen till detta och påföljande övergrepp har sedan avrättats av indonesisk militär. Vid flera tillfällen har militären även gått in i kyrkor och attackerat befolkningen. Indonesien måste respektera de mänskliga rättigheterna, i Östtimor såväl som i Västpapua. Det är angeläget att man drar tillbaka sina väpnade styrkor från Östtimor, och att man också i det här fallet ser till att den folkomröstning som har beslutats i FN kan komma till stånd, så att det timoresiska folket skall kunna avgöra sin egen framtid. Sverige bör i FN ta initiativ till att en oberoende kommission, med deltagande av organisationer för mänskliga rättigheter, såsom Amnesty International, får i uppdrag att undersöka omständigheterna kring dessa massakrer som har pågått den senaste tiden. I utskottet konstateras ju att läget klart förvärrats. Därför bör också FN etablera en permanent närvaro i territoriet, dels för att garantera den timoresiska befolkningens liv och säkerhet, dels för att se till att en oberoende folkomröstning kan komma till stånd. När det gäller Västpapua beklagar jag verkligen att Sverige har accepterat att Västpapua har införlivats med Indonesien. Detta skedde 1969 -- det konstateras helt kort i betänkandet. Västpapua kan jämföras med Östtimor. Befolkningen har inte accepterat införlivandet utan vill ha möjlighet att själv få avgöra sin framtid. Jag tycker att man också borde ta upp frågan om Västpapua till omprövning, för motståndet finns fortfarande.

Herr talman! Förenta nationerna kommer 1993 att ha en världskonferens om mänskliga rättigheter. Det blir naturligtvis ett viktigt tillfälle att diskutera och ta initiativ. Dessa initiativ måste leda till att efterlevnaden av det internationella regelverket ökar. Som utskottet skriver i betänkandet gäller det i dag inte så mycket att utarbeta nya regler som att förbättra efterlevnaden av de regler som redan finns. Regeringarna måste förmås att respektera de konventioner som man har undertecknat. Ett exempel på hur regeringarna bryter mot sina egna åtaganden är barnkonventionen. Vänsterpartiet tog upp detta i vår motion om mänskliga rättigheter, och vi anförde då några exempel: morden på gatubarn i Brasilien, behandlingen av barnhemsbarn i Rumänien och den israeliska statens terror mot barnen i ''intifadan''. Alla tre länderna har undertecknat konventionen. Vi föreslog också ett svenskt initiativ för att förstärka effektiviteten vid Internationella domstolen i Haag så att den får reella möjligheter att beivra folkmordsbrott och andra brott mot mänskligheten. Tyvärr anser utskottet att tiden inte är mogen. Men tiden rinner snabbt. Nu när FN befriats från öst--väst-konfliktens blockeringar är tiden mogen för ett beslutsammare agerande från FNs sida för att beivra brotten. Är det rimligt att folkmördare får gå fria, att det internationella samfundet inte kan finna några medel att ställa dem inför domstol? Folkmordskonventionen, som kvalificerade folkmord som brott mot mänskligheten, är lika gammal som konventionen om de mänskliga rättigheterna, men den har aldrig kunnat tillämpas. Det mest upprörande exemplet är Cambodja. Här råder det inget tvivel om att Pol Pot-styret gjorde sig skyldigt till folkmord i konventionens mening. Brotten begicks mot etniska grupper, t.ex. det muslimska chamfolket, cambodjavietnameser och kineser. Våldet riktade sig även mot religiösa trosutövare såsom buddister och kristna.

De ansvariga är kända. De är medlemmar av Kampucheas kommunistiska partis politbyrå. Det var denna handfull personer som fattade de för Cambodjas folk så ödesdigra besluten. De har inte bara gått fria -- de har i åratal tillåtits företräda Pol Pots svägerska, satt t.o.m. en tid i FNs kommitté för de mänskliga rättigheterna. Det är nästan som om man placerat en kommendant från nazisttidens utrotningsläger på motsvarande post. Anledningen till att folkmordskonventionen inte tillämpats i fallet Cambodja är att ingen stat velat resa frågan i Haag-domstolen. De stater som fördömde folkmordet ville inte anmäla Pol Potgruppen, eftersom det hade varit liktydigt med ett erkännande av Demokratiska Kampuchea. De stater som erkände Demokratiska Kampuchea ville inte anmäla brottet av politiska skäl. Nu har FN antagit en plan som skall leda till fred och fria val i Cambodja. Men planen innehåller inga garantier mot att Pol Pot och hans röda khmerer skall kunna återta makten. De ingår i det högsta nationella råd som skall företräda Detta har naturligtvis lett till problem när de röda khmerernas ledare skulle installera sig i huvudstaden Phnom Penh. Deras främste representant, Khieu Samphan, blev nästan lynchad av upprörda invånare som fått sina ansvariga mördade under Khieus styre. Även hans kollega Son Sen, den s.k. slaktaren från Phnom Penh, riskerar livet. Nu har dessa personer begärt att FN skall ställa upp med livvakt för att skydda dem. Dit har alltså världssamfundets oförmåga att hantera folkmördare lett -- FN tvingas beskydda dem! Detta visar att tiden är mogen, ja rent av övermogen, att ge FN resurser och institutioner så att folkrätten efterlevs bättre än vad som är fallet i dag. Det tillfälle som ges närmast där detta kan få komma till uttryck är världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993, och det tillfället måste tas till vara.

Herr talman! Elisabeth Persson tog i sitt inlägg upp de homosexuellas situation och apostroferade bl.a. kds. Debatten här i dag rör de motioner som utskottet behandlat vilka handlar om hur stater och länder lever upp till de mänskliga rättigheterna och inte om de homosexuellas situation. Jag kommer således inte att i detta sammanhang bemöta Elisabeth Perssons inlägg. Däremot ställer jag gärna upp i ett annat sammanhang och debatterar den frågan.

Herr talman! Jakt och viltvård är i Sverige en mycket betydande och omfattande verksamhet. Ca 300 000 människor är mer eller mindre aktiva jägare. Det är numera inte bara medelålders och äldre herrar som bär bössan i skogen. Allt fler unga, både pojkar och flickor, studerar jakt och viltvård och tar sin jägarexamen med glans. Jakt är alltså en mycket stor fritidsverksamhet utövad i Guds fria natur. Ocskå ekonomiskt är jakten mycket betydelsefull. Sverige. Hur många rådjur och hjortar som rönte samma öde är litet svårare att uppskatta, men bara i mitt hemlän, Östergötland, rör det sig troligen om 30 000--40 000 rådjur per år. Köttvärdet enbart från älgjakten torde i förstahandsledet motsvara 400-- 500 milj.kr. Från småviltsjakten är säkert köttvärdet lika stort. Jag nämner dessa siffror för att understryka att jakten i Sverige har en mycket stor betydelse såväl nationalekonomiskt som privatekonomiskt. Till detta kommer att rekreationsvärdet knappast går att mäta i pengar. Det betänkande om jakt och viltvård som vi skall behandla i dag är inte särskilt kontroversiellt i sina huvuddelar. Förutom propositionen med samma benämning som lades fram av den förra regeringen, behandlas också några överstående motioner från allmänna motionstiden. I propositionen, som i huvudsak tillstyrks av utskottet, föreslås bl.a. att jägare och markägare skall ta ett större ansvar för att nå balans mellan å ena sidan viltstammarnas storlek och å andra sidan de olägenheter som viltet orsakar ur trafiksäkerhetssynpunkt och i form av skador på skog och växande grödor. Jag tror att det är bra att markägarna och jägarna får ta ett sådant större ansvar. Jag tycker också det är viktigt att påpeka att utskottet skriver att målen för jakt och viltvårdspolitiken ligger fast. Syftet är att det skall ske en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Om älgjakten säger utskottet att den skall vara produktionsanpassad. Det innebär heller ingen ändring i förhållande till vad målet tidigare varit. Med utskottets förslag om den nya möjligheten att bilda s.k. älgskötselområden, får jägarna ett instrument som ger en bättre möjlighet än i dag att ta det ökade ansvar som jag nyss nämnde. Jakttiderna förlängs. Med anledning av detta finns det möjligen anledning att på ett par områden noggrant följa effekterna av denna ändring. Det gäller bl.a. effekterna för rennäringen, där det blir ökade risker för konfrontationer när tiden för älgjakt och jakt i allmänhet utökas. En annan sak som också har diskuterats men som vi inte tagit ställning till är dovhjortsstammarnas utveckling, något som måste följas uppmärksamt. Även här finns det anledning att se på utvecklingen mot bakgrund av de långa allmänna jakttiderna. Frågan om jordbruksarrendatorernas situation visavi jägare och viltskador tas också upp i betänkandet. Här är det enligt min mening viktigt att påminna om att jaktlagen bygger på principen om jordägarens jakträtt. Att som föreslås i motion Jo10, som behandlas i betänkandet, ändra lagstiftningen så att ansvaret för jakt och viltvård skall följa med vid upplåtelse av jordbruksarrende, dvs. en tvingande lagregel, skulle bara skapa fler problem än lösningar. Utskottes slutsats, att frågan om arrendatorernas viltskadeproblem är något som bör regleras i arrendelagstiftningen och inte i jaktlagstiftningen, är riktig. Bland de kvarstående motionerna från allmänna motionstiden finns en motion från moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet angående senvinterjakt efter sjöfågel. Denna fråga, som varit uppe många gånger förr i kammaren, är intressant och viktig både för naturvården och skärgårdsbefolkningen. Ur faunavårdens synpunkt är det önskvärt att beskatta ejderstammarna också på våren. Med nuvarande regler, med enbart höstjakt, skjuts nästan enbart honfåglar och årsungar. Våra internationella förpliktelser i fågelskyddssammanhang utgör inte något hinder för en senvinterjakt, något som för övrigt redan nu förekommer i Finland. Undantaget i den internationella fågelskyddskonventionens artikel 6 har i själva verket i första hand tillkommit för att öppna möjligheten till en sådan jakt i vårt land. Jag tycker att vi någon gång skulle kunna fatta ett ur skärgårdsbefolkningens synpunkt positivt beslut. Utglesningen av den bofasta befolkningen i skärgården är oroväckande ur många aspekter. Förslaget om återinförande av senvinterjakt på ejder innehåller en begränsning, nämligen den snäva begränsningen att den endast skulle förbehållas skärgårdens fast boende befolkning. Vi har här ett förslag som ur alla aspekter skulle gagna målsättningen ''En levande skärgård''. Låt oss därför bifalla reservation nr 1. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.